Herr talman! I betänkande SoU3 behandlas vissa narkotikafrågor, men jag kommer i mitt anförande också att beröra SoU6, reservation 5. Narkotikan och alkoholen skapar tillsammans de största sociala problemen. Man kan säga att vi i utskottet i stort sett är överens i sakfrågan. Sedan kan det råda litet olika meningar om hur vi skall tackla problemen, men inte heller i fråga om detta kan jag säga att skillnaden är av någon större och avgörande betydelse.
Herr talman! I betänkande SoU3 behandlas vissa narkotika frågor, men jag kommer i mitt anförande också att beröra SoU6, reservation 5. Narkotikan och alkoholen skapar tillsammans det största sociala problemen. Man kan säga att vi i utskottet i stort sett är överens i sakfrågan. Sedan kan det råda litet olika meningar om hur vi skall tackla problemen, men inte heller i fråga om detta kan jag säga att skillnaden är av någon större och avgörande betydelse. I vanlig ordning finns det ändå tre reservationer fogade till betänkandet. Reservation 1 av moderata samlingspartiet och centern gäller definitionen av narkotika. I den frågan är majoriteten i utskottet helt överens om att samhället måste ha en beredskap för kunna vidta åtgärder så fort det dyker upp ämnen och preparat på marknaden.
I vanlig ordning finns det ändå tre reservationer fogade till betänkandet. Reservation 1 av moderata samlingspartiet och centern gäller definitionen av narkotika. I den frågan är majoriteten i utskottet helt överens om att samhället måste ha en hög beredskap för kunna vidta åtgärder så fort det dyker upp ämnen och preparat på marknaden. Samtidigt måste vi ur rättsäkerhetsynpunkt ha en klar definition av vad vi avser med narkotika. Inom läkemedelsverket har man påbörjat en genomgång och omarbetning av narkotikaföreskrifterna. Syftet med en sådan översyn är att bl.a. möjliggöra ingripande mot s.k. designade droger.
Samtidigt måste vi ur rättsäkerhetsynpunkt ha en klar definition av vad vi avser med narkotika. Inom läkemedelsverket har man påbörjat en genomgång och omarbetning av narkotikaföreskrifterna. Syftet med en sådan översyn är att bl.a. möjliggöra ingripande mot s.k. designade droger. Enligt utskottets mening bör vi avvakta denna översyn, som kan ge vägledning om hur vi skall tackla detta problem, som är mycket allvarligt. Reservation nr 2 handlar om upplysning om tung narkotika till olika riskgrupper samt om att medel skall anslås. Utskottsmajorit vill påminna om regeringen under hösten 1989 tog initiativ till en ny offensiv för att stärka den nationella kampen mot narkotika.
Enligt utskottets mening bör vi avvakta denna översyn, som kan ge vägledning om hur vi skall tackla detta problem, som är mycket allvarligt. Reservation nr 2 handlar om upplysning om tung narkotika till olika riskgrupper samt krävs att medel skall anslås. Utskottsmajoriteten vill påminna om att regeringen under hösten 1989 tog initiativ till en ny offensiv för att stärka den nationella kampen mot narkotika.
En aktionsgrupp mot narkotikan inrättades. I den ingår chefer för berörda myndigheter, företrädare för kommun och landstingförbunden, ordföranden från Athenagruppen och regeringens samordningsgrupp för narkotikafrågor, SAMNARK-gruppen. Högsta prioritet skall ges till insatser för bekämpande av kokain och andra nya preparat som dyker upp på marknaden.
En aktionsgrupp mot narkotikan inrättades. I den ingår chefer för berörda myndigheter, företrädare för kommunoch landstingsförbunden, ordföranden från SAMNARK-gruppen. Högsta prioritet skall ges till insatser för bekämpande av kokain och andra nya preparat som dyker upp på marknaden. Utskottet och regeringen är helt överens om att information och upplysning är det viktigaste och bästa sättet att bemöta de stora narkotikaproblemen. Socialstyrelsen har här det samlade ansvaret. Den har utarbetat ett långsiktigt program för detta område, Strategi för droginformation. Strategin inkluderar bl.a. mål och riktlinjer för droginformationen samt drogförebyggande aktiviteter för olika målgrupper.
Utskottet och regeringen är helt överens om att information och upplysning är det viktigaste och bästa sättet att bemöta de stora narkotikaproblemet. Socialstyrelsen har här det samlade ansvaret. Den har utarbetat ett långsiktigt program för detta område Strategi för droginformation. Strategin behandlar bl.a. mål och riktlinjer för droginformationen samt drogförebyggande aktiviteter för olika målgrupper.
Här betonas folkrörelsernas och föräldrarnas insatser. Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, har, tack vare sin unika erfarenhet, en mycket viktig roll i det förebyggande arbetet. Socialstyrelsen har också gett ut olika informationsskrifter. Utskottet vill också påminna om Athena-gruppens informationsinsatser.
Här betonas folkrörelsernas och föräldrarnas insatser. Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, har, tack vare sin unika erfarenhet, en mycket viktig roll i det förebyggande arbetet. Socialstyrelsen har också gett ut olika informationsskrifter. Utskottet vill också påminna om att Athenagruppens informationsinsatser.
Gruppen har i år kommit ut med boken Att upptäcka sitt barn, som handlar om droger och ungdomar och om utmaningen att vara förälder. Jag vill också upplysa om att regeringen fram mot våren kommer att genomföra en landsomfattande aktion mot narkotika. Regeringen kommer att anslå 7 milj.kr. från allmänna arvsfonden. Onekligen händer en hel del på informationsområdet när det gäller narkotika.
Gruppen har i år kommit ut med boken Att upptäcka sitt barn, som handlar om droger och ungdomar och om utmaningen att vara förälder. Jag vill också upplysa om att regeringen fram mot våren kommer att genomföra en landsomfattande aktion mot narkotika. Regeringen kommer att anslå 7 milj.kr. från allmänna arvsfonden. Onekligen händer en hel del på informationsområdet när det gäller narkotika. Utskottet vill ändå påpeka hur viktigt det är att föräldrarna görs medvetna om narkotikans faror. Det gäller att i tid upptäcka när ett barn hamnar i det stora problem som droger innebär. Föräldrarna är de som först bör kunna se när sådana förändringar sker. De måste då vara mycket lyhörda men också informerade om vad som händer, så att de kan tyda barnens signaler. När det gäller narkotikan skall alla ta sitt ansvar.
Utskottet vill ändå påpeka hur viktigt det är att föräldrarna görs medvetna om narkotikans faror. Det gäller att i tid upptäcka när ett barn hamnar i det stora problem som droger innebär. Föräldrarna är de som först bör kunna se när förändringar sker. De måste då vara mycket lyhörda men också informerade om vad som händer, så att de kan tyda barnens signaler. När det gäller narkotikan skall alla ta sitt ansvar. Det är vår skyldighet att medverka till att bekämpa droger. I reservation nr 5 till SoU6 kräver moderaterna en ny narkotikapolitik. Målet skall vara ett narkotikafritt Sverige, och ingen skall kunna använda droger utan att möta tydliga reaktioner samt en strängare straffpåföljd.
Det är vår skyldighet att medverka till att bekämpa droger. I reservation nr 5 till SoU6 kräver moderaterna en ny narkotikapolitik. Målet skall vara ett narkotikafritt Sverige, och ingen skall kunna använda droger utan att möta tydliga reaktioner samt en strängare straffpåföljd.
De två första kraven skulle kunna vara hämtade ur regeringens aktionsprogram mot narkotika, som jag tidigare här har nämnt. Vi har en i förhållande till moderaterna avvikande mening när det gäller straffpåföljden vid eget bruk som kan anses som ringa. Vi menar att böter är en markering men att de helt klart måste följas upp med sociala insatser.
De två första kraven skulle kunna vara hämtade ur regeringens aktionsprogram mot narkotika, som jag tidigare här har nämnt. Vi har en i förhållande till moderaterna avvikande mening när det gäller straffpåföljden vid eget bruk som kan anses som ringa. Vi menar att böter är en markering men att de helt klart måste följas upp med sociala insatser. Låt mig än en gång påpeka att även om vi skiljer oss åt i fråga om straffsatsen, betyder det inte att vi på något sätt föringar problemet. Narkotikan måste bekämpas var än den dyker upp. Målet för samhällets insatser måste vara att täcka upp alla led i narkotikahanteringen, från produktion, införsel, spridning och efterfrågan till vård och rehabilitering.
Låt mig än en gång påpeka att även om vi skiljer oss åt i fråga om straffsatsen, betyder det inte att vi på något sätt förringar problemet. Narkotikan måste bekämpas var än den dyker upp. Målet för samhällets insatser måste vara att täcka upp alla led i narkotikahanteringen, från produktion, införsel, spridning och efterfrågan till vård och rehabilitering.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

Herr talman! Rinaldo Karlsson var en av de utskottsledamöter som hade tillfälle att besöka Colombia i slutet av augusti. Jag redovisade i mitt anförande den situation som vi där på ort och ställe närmare fick ta del av.
Herr talman! Rinaldo Karlsson var en av de utskottsledamöter som hade tillfälle att besöka Colombia i slutet av augusti. Jag redovisade i mitt anförande den situation som vi där på ort och ställe närmare fick ta del av. Jag redovisade senare, i fem olika punkter, de slutsatser som vi rimligen borde ha kommit fram till efter det besöket. Jag vill fråga Rinaldo Karlsson, som har lyssnat till mitt anförande, om han kommer till samma slutsats som jag, om han kan dela de värderingar som jag gav uttryck för i dessa fem punkter.
Jag redovisade senare, i fem olika punkter, de slutsatser som vi rimligen borde ha kommit fram till efter det besöket. Jag vill fråga Rinaldo Karlsson som har lyssnat till mitt anförande, om han kommer till samma slutsats som jag, om han kan dela de värderingar som jag gav uttryck för i dessa fem punkter. Rinaldo Karlsson sysslade i sitt anförande enbart med att kommentera utskottsmajoritetens argumentation gentemot oss reservanter, men han hade inte någonting att säga om den problemsituation som jag redovisade i mitt anförande.
Rinaldo Karlsson sysslade i sitt anförande enbart med att kommentera utskottsmajoritetens argumentation gentemot oss reservanter, men han hade inte någonting att säga om den problemsituation som jag redovisade i mitt anförande.
Herr talman! Det är litet synd att vi inte har ett betänkande som ger oss möjlighet att sammanhållet diskutera narkotikafrågorna.
Herr talman! Det är litet synd att vi inte har ett betänkande, som ger oss möjlighet att sammanhållet diskutera narkotikafrågorna.
Vi behandlar nu tre betänkanden, och man kan mycket väl ur alla tre betänkanden plocka fram moment som var för sig är avgörande för en sammanhängande kedja av insatser mot narkotikamissbruket. Jag har själv tagit upp en rad sådana frågor, och det är litet synd att Renaldo Karlsson har missat att se detta sammanhang.
Vi behandlar nu tre betänkanden, och man kan mycket väl ur alla tre plocka fram moment som vart för sig är avgörande för en sammanhängande kedja av insatser mot narkotikamissbruket. Jag har själv tagit upp en rad sådana frågor, och det är litet synd att Rinaldo Karlsson har missat att se detta sammanhang. Om vi inte ständigt gör detta, har vi aldrig en chans att komma till rätta med narkotikamissbruket, något som vi alla ändå så gärna vill göra. Nu begränsar sig Rinaldo Karlsson till att tala om de punkter där narkotika nämns, och det är att beklaga. Det han tar upp i sitt anförande gäller bl.a. definitionen av begreppet narkotika.
Om vi inte ständigt gör detta, har vi aldrig en chans att komma till rätta med narkotikamissbruket, något som vi alla så gärna vill göra. Nu begränsar sig Renaldo Karlsson till att tala om de punkter där narkotika nämns, och det är att beklaga. Det han tar upp i sitt anförande gäller bl.a. definitionen av begreppet narkotika.
Han upprepar det som utskottet säger och som går ut på att man skall avvakta och åter avvakta. Bl.a. avvaktar man en proposition med anledning av 1983 års läkemedelsutredning, som var klar år 1987, och man förväntar sig att vi på en rad områden skall få förslag till hur man skall komma till rätta med olika problem, och däribland detta.
Han upprepar det som utskottet säger och som går ut på att man skall avvakta och avvakta. Bl.a. avvaktar man en proposition med anledning av 1983 års läkemedelsutredning som var klar år 1987, och man förväntar sig att vi på en rad områden skall få förslag till hur man kommer till rätta med olika problem och däribland detta.
Vi reservanter menar att detta problem är så pass viktigt att man nu måste ta itu med det utan att fortsätta att avvakta i åtskilliga år framöver.
Vi reservanter menar att detta problem är så pass viktigt att man nu måste ta itu med det utan att fortsätta att avvakta i åtskilliga år framöver.

Herr talman! Vi har samma uppfattning i den här frågan, Rosa Östh. Vi har inte tid att avvakta hur länge som helst. Sker det inte någonting inom en snar framtid måste vi ta nya initiativ. Det är helt självklart. Jag anser att vi är ganska överens i den här frågan. Sten Svensson räknar upp fem punkter som jag har missat. Men jag kan ändå säga att jag håller med Sten Svensson i hans beskrivning av narkotikaproblemet och att vi måste ta det på största allvar. Som jag uppfattade det var det ändå inte så många punkter som skiljde oss åt i detta fall.
Herr talman! Vi har samma uppfattning i den här frågan, Rosa Östh. Vi har inte tid att avvakta hur länge som helst. Sker det inte någonting inom en snar framtid måste vi ta nya initiativ. Det är helt självklart. Jag anser att vi är ganska överens i den här frågan. Sten Svensson räknar upp fem punkter som jag har missat. Men jag kan ändå säga att jag håller med Sten Svensson i hans beskrivning av narkotikaproblemet och att vi måste det på största allvar. Som jag uppfattade det var det ändå inte så många punkter som skiljde oss åt i detta fall. Nog finns det frågor där det finns skillnader än i den här frågan.
Nog finns det punkter där det finns större skillnader än i den här frågan.
Herr talman! Jag påpekade tidigare det vi fick ta del av på ort och ställe, nämligen hur narkotikahanteringen ger förskräckande exempel på miljöförstöring, rättslöshet och våld. Detta är något som just denna hämningslösa narkotikahandel för med sig. Det profiterörerna håller på med hotar på sikt hela den sociala, ekonomiska och demokratiska utvecklingen i flera länder. Det är därför viktigt att producentländerna får stöd av konsumentländerna i kampen mot den illegala produktionen. Här måste vi på alla sätt ställa upp för att utrota marknaden. Eljest kommer aldrig någonsin dessa insatser i produktionsländerna att lyckas. Om vi inte tar resoluta tag i dessa problem kan eljest inte de biståndsprojekt som Sverige här engagerad i via FN med stöd av svenska skattepengar bli framgångsrika.

Så är det inte i dag, vilket andra talare har påpekat i debatten. Narkotikabrott måste förenas med påföljden fängelsestraff, även i kombination med vård, vilket också har påpekats här av andra talare. Det är absolut nödvändigt. Vi skall dessutom vara tacksamma för att det finns frivilliga organisationer som vill ställa upp och hjälpa till med utbudet av vårdplatser och ta andra initiativ på detta område för att hjälpa till med vården. Detta vill inte heller Rinaldo Karlsson och hans partivänner ställa sig bakom, vilket framgår av alla våra reservationer. Herr talman, jag anser att det finns många brister i socialdemokraternas syn på narkotiskaproblemet. De kan stå här i kammaren och säga att man i princip instämmer och att vi är så eniga om att man måste göra någonting åt dessa problem. Men det saknas kraft i den andra änden när man kommer till de konkreta och mest verkningsfulla åtgärderna. Då är ni inte med längre, och det är beklagligt.
Herr talman! Vi menar att det inte är någon bra lösning att slänga varenda ung människa som har en pipa hasch eller liknande direkt i fängelse. Vi har i varje fall gått med på att det skall finnas böter, och det är ju också en straffpåföljd, för att samhället skall markera ett avståndstagande från narkotikan. Det viktigaste är ändå att sociala insatser sätts in för att eliminera det hela. Också polisen måste få resurser för grupper som stör denna verksamhet. Vi har sagt att narkotikan skall bekämpas i alla de led som narkotikan förekommer, både i distributionsleden och konsumtionsleden. Vi är helt medvetna om att man inte kan sätta in resurser bara på ett håll. Vi har ocså sagt att vi är beredda att stödja människorna i Colombia med deras projekt och liknande. Där tycker jag att vi är helt överens. Visst kan man säga att vi har avvikande meningar och avge en reservation som en typ av markering, men jag anser ändå att man måste hålla med om att vi i detta land i stort sett är överens om att vi skall bekämpa narkotikan på bästa sätt. Jag tror inte att man löser problemen genom att automatiskt slänga in unga människor i fängelse varje gång man kommer på dem. Jag tror inte att detta är det bästa sättet. Vi skall också komma ihåg att om de i fråga om de större kvantiteter där man kan räkna med en eventuell försäljning eller liknande, tar andra straffbestämmelser över.